Fru talman! Jag tackar den nye försvarsministern för svaret. Min fråga är föranledd av den oro vi, liksom många andra, känner när det gäller hotet om nedläggning av inlandsbanan. Redan har många avsnitt av banan lagts ned och trafiken upphört på flera bandelar. Vid broraset blev det en förstärkt oro för att trafiken skall läggas ned på nya avsnitt. Ett annat skäl för att jag ställde denna fråga är att jag själv har årslång erfarenhet av verksamhet i dessa ingenjörsförband som kan reparera järnvägsbroar. I går var för resten Lars-Ove Hagberg och jag på besök vid Ore älv och tittade på broläget. Precis som militären har gjort tidigare kunde jag konstatera att det är fullt möjligt att snabbt bygga en ersättningsbro på platsen. Militären betecknar jobbet närmast som en bagatell. Enligt min uppfattning skulle detta brobygge vara angeläget också av de skäl som jag har nämnt i min fråga. Vi har säkrandet av den militära beredskapen. Denna trafikled är ju en viktig del av beredskapen. Vi kan få en realistisk övning med ett objekt som blir mycket likt ett fall av ofred. Vi kan få ta del av militär erfarenhet och militärt kunnande när det gäller att hjälpa det civila samhället i fredstid. Det måste också vara en bra sak. I svaret sägs att det skulle bli en sådan merkostnad. Till detta skulle jag vilja göra den kommentaren att kraftverksföretaget, som rår om dammarna som rasade ihop, blev varnat av SMHI redan hösten 1984, och det borde kunna ta den merkostnad det innebär att få i gång trafiken snabbt.

Fru talman! Hittills har u-ländernas skuldproblem kunnat hanteras, om än med svårigheter och stora uppoffringar i många fattiga länder. Två faktorer har sannolikt varit avgörande, nämligen dels den relativt goda tillväxten i världsekonomin de senaste två åren, dels den mycket omfattande anpassning som skett i många av de skulddrabbade länderna. Men det är också främst i dessa två avseenden som den fortsatta utvecklingen inger oro. Tillväxten i världsekonomin saktar nu av, och det finns givetvis bestämda gränser för hur långt anpassningen i de skuldsatta länderna kan drivas utan oacceptabla sociala och politiska konsekvenser. I denna situation krävs enligt min mening mer samlade lösningar som komplement till den strategi som hittills tillämpats där man angripit varje skuldlands situation för sig. För det första måste tillväxten i världsekonomin hållas på en tillräckligt hög nivå. Endast härigenom kan man på sikt tillförsäkra u-länderna de exportintäkter som sist och slutligen måste till för att betala skulderna. För det andra måste i-ländernas marknader förbli öppna för u-ländernas produkter. I-ländernas regeringar måste avstå från protektionistiska ingrepp och fortsätta att liberalisera handeln. För det tredje måste anpassningen i u-länderna bygga mindre än hittills på ensidig åtstramning och mera på åtgärder som främjar tillväxt och långsiktig betalningsförmåga. För det fjärde måste direkta skuldlättnader fortsatt komma i fråga när andra åtgärder inte räcker till. Dessa bör i första hand ta formen av konsolideringar av enskilda länders skulder. Vid skuldkonsolideringar bör det vara möjligt att lindra villkoren i första hand för de fattigaste länderna. För att underlätta deras skuldregleringar bör dessa länder också kunna ges direkt betalningsbalansstöd av det slag som Sverige i och med innevarande budgetår har börjat tillämpa.

Fru talman! Jag vill tacka finansministern för svaret på min fråga. Det är inte så lätt att på ett par minuter reda ut den här komplicerade frågan, som jag skulle vilja beteckna som en av mänsklighetens stora ödesfrågor. U-ländernas enorma skuldbörda är ju ett uttryck för de djupt orättfärdiga och odemokratiska internationella relationerna, ett uttryck för att förtryck och utsugning präglar dessa relationer. De astronomiska siffrorna för skulderna blir begripliga först när de bryts ned till vardagsverkligheten. Sven Lindqvist har ju nyligen skrivit några utmärkta artiklar i Dagens Nyheter. Jag förmodar att finansministern också läst dem. Fidel Castro har gjort problemet begripligt när han t.ex. säger att vi för 24 år sedan kunde köpa en grävmaskin för 200 ton socker. Nu kostar samma maskin 800 ton socker, om sockret ens går att sälja. Varje gång USA har höjt sin ränta eller dollarn tagit ett nytt skutt uppåt har människor dött i Latinamerika och Afrika, därför att ännu mer pengar måste gå till att betala skulderna i stället för att gå till det egna landet. Så här kan det inte fortsätta så värst länge till. Finansministern har också i sitt positiva svar visat att han säkert är medveten om detta. Det är bra att Kjell-Olof Feldt understryker att vi inte kan acceptera en ensidig åtstramningspolitik. Han tar också upp frågan om direkta skuldlättnader. Jag vill ställa en konkret fråga: Vad kan Sverige göra — finansministern har nyss kommit tillbaka från mötet i Söul — för att få till stånd om inte en allmän så ändå en påtaglig avskrivning av u-ländernas orimliga skuldbörda?
Fru talman! Det kan vi göra genom att bedriva opinionsbildning bland i-länderna. Det är riktigt att frågan tog något av ett litet steg framåt under Världsbankens/Valutafondens årsmöte i år. Det är min avsikt att tillsammans med de övriga nordiska ländernas regeringar driva kravet på en mera samlad aktion över hela det fält som jag nämnde. Sverige representerar Norden i interimkommittén i Valutafonden. Vi har ett sammanträde i Washington i april, då jag hoppas att vi kan få en mera ingående diskussion med de andra ländernas representanter.
Fru talman! Finansministern känner ju till den attityd som det parti jag representerar har haft när det gäller vårt medlemskap i Världsbanken och IMF. Jag vill här återge vad en partivän till Kjell-Olof Feldt från det brittiska labourpartiet har sagt: Den fria marknadsekonomi som industriländerna tvingar på de fattiga är en metod att skaffa sig profiter. Hon kallar Världsbanken för kapitalismens ordningsman gentemot u-länderna och IMF för dess flottilj. Men vi skall inte gräla om det —- man kan ha sina betänkligheter. Å andra sidan är det givet att vi är med i Världsbanken och Internationella valutafonden. Det finns också många progressiva u-länder som är med. Jag hoppas att vi efter vad finansministern har sagt på något sätt skall kunna göra vår röst hörd inom Valutafonden och Världsbanken för att påverka utvecklingen i progressiv riktning.

Fru talman! Regeringens inflationsmål för 1984 var 4 26 under loppet av året under förutsättning att lönerna inte steg med mer än 6976. Nu kan konstateras att lönestegringen blev 8,2 26, vilket tillsammans med en diskontohöjning bidrog till att prisökningstakten blev högre. I november var prisökningstakten 7 96. Vissa punktskattehöjningar i december 1984, föranledda av prognoser om försämrad bytesbalans 1985, ledde till att prisnivån drogs upp till 8 96 i december. För 1985 var inflationsmålet 3 26 under loppet av året under förutsättning att lönerna steg med högst 5 70. Enligt konjunkturinstitutets höstrapport stiger lönerna med 796 i år. Genom att det genomsnittliga diskontoläget samtidigt har höjts beräknar SPK att prisökningarna under loppet av året blir 5-5,5 96, vilket innebär att prisökningstakten kommit ner på en klart lägre nivå än tidigare. Jag anser således att dessa inflationsmål var realistiska under de förutsättningar som angavs då inflationsmålen fastställdes. Vare sig man gör prognoser eller anger mål för den framtida inflationen gäller att deras realism beror av de förutsättningar som uppställs.
Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret. Min fråga grundades på den viktiga omständigheten att regeringens inflationsmål bl.a. används för statens och kommunernas budget. Därför är det viktigt att ambitionen att få ner inflationen inte bör locka till helt orealistiska inflationsmål. Inflationsmålen har också betydelse för avtalsförhandlingarna. Man utgår från att regeringens inflationsmål är 4 76, och så lägger man lönekraven med hänsyn till det — första året. Sedan visade det sig att regeringens inflationsmål var helt orealistiskt. Det blev över 8 96, mer än dubbelt så mycket som inflationsmålet sattes till. Det blir nästan likadant i år, då inflationsmålet sattes till 3 96. I och för sig vill jag berömma regeringen för att man har ambitionen, men jag tycker den skall ha en starkare anknytning till verkligheten. Nu säger finansministern att han anser att dessa inflationsmål var realistiska, men under de förutsättningar som angavs då inflationsmålen fastställdes. Ja visst, det är klart! Men det är ju förutsättningarna som är orealistiska, och därför blir inflationsmålet också orealistiskt. Det är naturligtvis alldeles riktigt som finansministern säger, att vare sig man gör upp prognoser eller mål för den framtida inflationen gäller att deras realism beror på de förutsättningar som uppställts. Dessa har verkligen varit orealistiska. Löneutvecklingen har ju blivit nära det dubbla förra året, och förmodligen också i år, jämfört med vad regeringen antog. Då får man dessa ständiga överhäng, omförhandlingar och krav på kompensation för inflationen. Min bestämda uppfattning är att dessa orealistiska inflationsmål försvårar regeringens kamp att lära folket att kompensation för inflation är en illusion. Därför undrar jag om finansministern nu har lärt av erfarenheten. Blir det ett mer realistiskt inflationsmål för 1986?
Fru talman! Vi kan säkert länge diskutera värdet av att uppställa mål för den ekonomiska politiken. För det kommande året har jag ännu inte tagit ställning till om det vore ändamålsenligt att ställa upp några mål vad gäller t.ex. inflationen. Låt mig bara konstatera en sak — jag hoppas vi kan vara eniga om den. När vi tillträdde i regeringsställning 1982 var inflationstakten i Sverige över 10 90. Nu är den nere på 5 90. Det är för mig det väsentliga. I den meningen har kampen mot inflationen — där uppställandet av mål ingick som ett medel — varit framgångsrik. Det är detta jag tror är det väsentliga för nationen, också när vi nu diskuterar hur utvecklingen kan bli 1986.
Fru talman! Jag håller helt med finansministern om att det väsentliga naturligtvis är att få ner inflationstakten. Där har regeringen obestridligen lyckats, och det är bara att lyckönska regeringen till det. Sedan sade finansministern en annan sak som jag tyckte var mycket intressant. Han ifrågasatte nämligen om det är så realistiskt att över huvud taget ställa upp bestämda inflationsmål. På den punkten är jag benägen att instämma. Jag tror också att felet ligger redan i att ställa upp bestämda inflationsmål, och det skall jag gärna hävda. Framtiden är ju alltid oförutsebar, och därför kommer den alltid att avvika från prognoser. Å andra sidan känner sig regering, kommuner och landsting bundna och gör upp löneavtal mot bakgrund av det fastställda inflationsmålet, och detta försvårar avtalsförhandlingarna följande år och försvårar budgetarbetet. Jag undrar om finansministern kanske inte ställer upp något inflationsmål för nästa år utan bara säger: Vi skall göra bästa möjliga.

Fru talman! Wiggo Komstedt har frågat mig om jag avser att ta något initiativ för att få till stånd en likvärdig bedömning av förmån som utgår i form avs.k. motionscheck som kan användas som betalning i vissa godkända motionslokaler jämfört med vad som gäller i fråga om beskattning när företagen själva förfogar över vissa tider i motionslokaler. Förmånsbeskattningskommittén utreder för närvarande beskattningen av naturaförmåner. Kommittén har nyligen avlämnat ett betänkande där beskattningen av en lång rad naturaförmåner behandlas, bl.a. den typ av förmåner som Wiggo Komstedt syftar på. Efter remissbehandling och prövning av kommitténs förslag kommer jag att ta ställning till initiativ av det slag Wiggo Komstedt efterlyser.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Anledningen till tillkomsten av subventionerade personalluncher var att de anställda i företag som inte hade egna personalmatsalar som serverade lunch skulle få samma förmån som anställda på andra företag hade. Det utnyttjas nu av ett stort antal anställda varje dag, och det är en viktig åtgärd med tanke på vikten av att de anställda får rätt sammansatt kost vid rätt tidpunkt. Men i dag har vi också en syn på friskvård som inte minst innebär att motion betyder väldigt mycket. Många företag har gett de anställda möjligheter till regelbunden motion genom att företagen hyrt in sig i olika motionslokaler och motionsanläggningar. Med samma motivering som när lunchkupongerna infördes har nu olika företag subventionerat motionskuponger — man vill ge de anställda möjlighet att motionera genom att på olika sätt använda sig av idrotts-, motionsoch friskvårdsanläggningar. Det är säkerligen ett bra utnyttjande av många motionslokaler som redan finns för de företag som inte själva har tillgång till egna motionsanläggningar. Den här verksamheten bedrivs i dag i bl.a. Helsingfors i ganska stor omfattning. Riksskatteverket har nu emellertid sagt nej till företagens avdragsrätt på det här området. Jag finner riksskatteverkets beslut märkligt. I riksskatteverkets författningssamling uppräknas nämligen, bland förmåner som inte bör anses som skattepliktiga, fritt utnyttjande av lokaler och utrustning för motion och motionsidrott samt fritt tillhandahållande av enklare klädutrustning, såsom träningsoveraller för den anställdes personliga bruk. Med de anvisningarna är riksskatteverkets ställningstagande ganska märkligt. Nu hänvisar statsrådet till förmånsskattekommitténs betänkande, som skall remissbehandlas. Men under tiden råder det mycket stor osäkerhet hos dem som använder sig av motionskuponger, och det hade därför varit bra att i dag få ett positivt besked från finansministern om hans syn på den här frågan.
Fru talman! Jag hoppas att Wiggo Komstedt har förståelse för att jag inte kan kommentera beslut tagna av ett av våra ämbetsverk. I och för sig kan man säga att det kanske ligger en viss logik i att om vi medger skattelindring för att folk skall äta, då skall vi också medge skattelindring för att de skall få motionera — detta hänger på sätt och vis ihop. Men jag tycker ändå — med tanke på den uppfinningsrikedom som utvecklats när det gäller att åstadkomma olika slag av naturaförmåner eller fringe benefits, som engelsmännen kallar det — att regeringen bör få beskåda hela området innan vi tar ställning i enskildheter. Vi brukar ibland anklagas för att alltför snabbt besluta i sådana här frågor, utan att ta hänsyn till konsekvenserna på andra områden. Här skulle jag vilja ha överblick innan jag ger regeringen några råd.
Fru talman! Jag har stor förståelse för finansministerns synpunkt, att han vill ta ett gemensamt grepp. Men jag hoppas också att finansministern har förståelse för de människor och företag som nu svävar i okunnighet om hur det blir, om företagen i fortsättningen kan ge sina anställda denna möjlighet. Vi vet att utredande och remissbehandling tar ganska lång tid — det vet finansministern om. Ur den synpunkten hade det varit bra med ett besked för dem som nu svävar i okunnighet. Det handlar om åtskilliga hundra tusen människor.

RR Ar Re Or Ran Raksninden tillPerS ks fråga ä Itullstyrel viss förjerafik ru talman! Bakgrunden till Per Stenmarcks fråga är att generaltullstyrel Rätten till tulloch avgiftsfri införsel av varor som anskaffats under resa är mindre omfattande när det gäller korta fartygseller flyglinjer från Danmark, Finland eller Norge än när det gäller andra linjer. Med stöd av regeringens bemyndigande har generaltullstyrelsen föreskrivit att denna begränsade tulloch avgiftsfrihet skall gälla för resande som ankommer med fartyg i trafik mellan hamnar i vissa geografiskt avgränsade områden i Sverige, Danmark och Norge. Den begränsade tulloch avgiftsfriheten gäller också för resande som kommer till Malmös flygplats Sturup med flyg från Köpenhamn. Områdena har bestämts med utgångspunkt i det geografiska avståndet mellan hamnar i Sverige, Danmark och Norge. I enlighet härmed har trafiken mellan de sydligaste delarna av Sverige och Danmark klassificerats som korta linjer medan trafiken som går något längre norrut från Sverige till Danmark bedömts som långa linjer.

Fru talman! Min fråga var vilka principer som gäller vid klassificering av färjetrafik. Svaret är tämligen klart. Det finns inte några principer. Efter ett större antal debatter i denna kammare framstår det för mig som alltmer uppenbart att färjetransporter som utgår från Skåne särbehandlas på ett negativt sätt i förhållande till färjetransporter från andra delar av landet. Att samma lagstiftning som tillämpas i Öresundstrafiken i praktiken skall tillämpas på den väsentligt längre sträckan mellan Ystad och Rönne på Bornholm saknar all logik. Antingen beror denna ologiska tillämpning på att man i Helsingfors inte känner till Ystads geografiska placering. Jag kan därför upplysa om att Ystad ligger vid Östersjön, inte vid Öresund. Eller också är orsaken att man har olika kriterier för vad en lång rutt är beroende på var i landet resan startar. I Helsingfors och Göteborg används eft måttband, men i Skåne ett helt annat. En resa från Grisslehamn, Kapellskär eller Göteborg är alltid en lång rutt, medan en resa från Skåne, med samma sätt att se på saken, är en kort rutt — även om resan i vissa fall, som exempelvis mellan Ystad och Rönne, faktiskt är längre. Är det så finansministern, som allt fler i Skåne anser, att vi kontinuerligt särbehandlas i denna typ av ärenden? Vilka skäl ligger bakom finansministerns syn på denna fråga, och vilka åtgärder tänker finansministern omedelbart vidta för att få en ändring till stånd?
Herr talman! Jag kan försäkra Per Stenmarck och alla andra skåningar att 7 november 1985 det aldrig har förelegat någon diskriminering av detta landskap när det gäller de principer som har uppställts. Det enda jag kan konstatera är att principen har varit att färjerutterna mellan den sydligaste delen av Sverige och Danmark klassas som korta rutter och att Rönne ligger i Danmark. Det är denna princip som generaltullstyrelsen har följt.
Herr talman! En tjänsteman på generaltullstyrelsen säger i en tidningsintervju: Egentligen är det inom ett visst område vi vill begränsa spritförsäljningen. Säga vad man vill, men han talar åtminstone klarspråk. Jag kan inte inse att detta skulle kunna vara någonting annat än en särbehandling. Avståndet mellan Grisslehamn och Eckerö är två timmar, vilket enligt tullen är en lång rutt. Avståndet mellan Ystad och Rönne är 2 timmar och 30 minuter. Detta är enligt tullen en kort rutt. Vari ligger logiken? En kort rutt som utgår från Helsingforsstrakten är i lagens mening en lång rutt, medan en längre rutt som utgår från Skåne är en kort rutt. Detta är något invecklat, herr talman, men sådana är faktiskt reglerna. Jag frågar bara i all välmening vad finansministern tänker göra åt det hela.
Herr talman! Jag vet inte hur väl bevandrad Per Stenmarck är i navigationsförhållandena i Helsingforss skärgård. Det går att använda sig av fem timmar för att förflytta sig mellan Helsingforssområdet och Mariehamn, nämligen om man går genom Helsingforss skärgård. Skulle man då ha klassat rutterna olika? Skulle de färjebolag som trafikerar Mariehamn från Värtan och Stadsgårdskajen ha behandlats på ett sätt och den som väljer någon annan punkt i Helsingforssområdet för att förflytta sig till Mariehamn på ett annat? Jag skulle tro att det är bakgrunden till att tullen för Helsingforssområdet inte har velat tillämpa olika principer lika väl som man inte heller för Skåne har velat tillämpa olika principer när det gäller trafiken till Danmark.
Herr talman! Det kunde ju vara trevligt om vi åtminstone tillämpade samma principer över hela landet. Det gör vi tydligen inte i detta fall; det är, tycker jag, helt uppenbart vid det här laget. Jag har tagit fram uppgifter på hur långa dessa färjelinjer är. Det är bara att konstatera att i varje fall den normala tidsåtgången mellan Grisslehamn och Eckerö är 2 timmar. Den normala tidsåtgången mellan Kapellskär och Mariehamn är 2 timmar och 30 minuter. Den normala tidsåtgången mellan Ystad och Rönne är 2 timmar och 30 minuter den också. I de två första fallen tillämpar man en princip, i det sista fallet tillämpar man en annan princip. Det är detta som jag vill försöka ändra på så att vi får samma regler för hela landet.

Herr talman! Bakgrunden till Bengt Harding Olsons fråga är att generaltullstyrelsen har beslutat att inte medge färjetrafik mellan Simrishamn och Allinge på Nordbornholm med hänsyn till begränsade resurser. Regeringen har närmast att ta ställning till de besvär som har anförts över tullverkets beslut att vägra tillstånd för den nämnda färjetrafiken. Jag vill erinra om att regeringen så sent som i budgetpropositionen 1985 föreslog åtgärder på tullområdet för att tullverket skulle kunna fullgöra sina uppgifter utan att hindras av bristande resurser. Jag tänker då på förslaget om utökat avgiftsuttag vid tullförrättningar på obekväm tid och utom tullplats. Det var särskilt ägnat att ge tullverket större möjligheter att klara av kontroller av ifrågavarande slag, men det avvisades av oppositionen i riksdagen. Utan att föregripa regeringens beslut i det enskilda ärendet måste jag dock konstatera att man i sammanhanget inte kan bortse från tullverkets resurser och hur dessa bäst kommer till användning.

Herr talman! Jag tackar så mycket för finansministerns svar. Jag är däremot naturligtvis missnöjd med beskedet. Anledningen är att jag tycker att finansministern tyvärr kryper undan själva principfrågan. Skall vi ha näringsfrihet eller skall vi ha etableringskontroll, med hänvisning till att tullen har brist på resurser? Det är alltså samma argumentering som generaltullstyrelsen har fört fram. Jag tycker för övrigt att kostnaderna för tullen med anledning av den här kontrollen är klart överdrivna. Intäktssidan för färjetrafiken är helt nonchalerad. Om man gjorde ett resultatsaldo av färjetrafiken skulle man med stor sannolikhet finna att det blir ett samhällsekonomiskt plus. Men faktum kvarstår ändå när det gäller principfrågan, nämligen att generaltullstyrelsen stryper näringsfriheten, och den gör det, som jag ser det, bakvägen och olagligt genom ett självsvåldigt beslut om etableringskontroll. Det är en oacceptabel strategi från generaltullstyrelsens sida i dess i och för sig rättmätiga kamp för nya resurser. Men finansministern borde, tycker jag, för det första inte godkänna utan i stället brännmärka ett sådant förfarande. För det andra anser jag att det borde föreligga enighet mellan mig och finansministern om etableringsfrihet för färjelinjer. Den principen fastlades faktiskt redan 1966 i nordisk samverkan. Är det möjligen så att regeringen ensidigt har upphävt denna nordiska överenskommelse?
Herr talman! Jag tycker mig förstå att Bengt Harding Olson är ny här i riksdagen. Jag hälsar honom välkommen, men jag vill samtidigt varna honom för att anklaga statliga myndigheter för att begå lagbrott, vilket han gjorde för en stund sedan. Det har nämligen vid åtskilliga tillfällen förekommit att både generaltullstyrelsen och regeringen har sagt nej till tillstånd av den här typen, av det enkla skälet att man inte har haft resurser att ställa till förfogande. Regeringen gick till riksdagen för att tullverket skulle få resurser för att utöva de absolut nödvändiga funktionerna — att se till att det inte införs narkotika, att det inte smugglas och begås brott här i landet — och för att få resurser över för att utföra den här typen av tjänster, som dock inte kan anses vara av det helt nödvändiga slaget, sett ur samhällets synpunkt. Men detta sade riksdagen nej till. Nu ser vi en konsekvens av det. Jag vill säga till Bengt Harding Olson: Det kommer fler konsekvenser av det här slaget, så länge man inte är beredd att se till att tullverket just med ekonomiska kalkyler kan skaffa resurser för sin verksamhet.
Herr talman! Faktum kvarstår att det här beslutet existerar. Det innebär, tycker jag, en orimlig centralstyrning. Det har dessutom fått allvarliga konsekvenser: färjetrafiken är lamslagen, det är stora problem för företagaren —-som dessutom är rörelsehandikappad-—, företaget befinner sig i något av en ekonomisk kris med en akut konkursrisk.
Veckans Affärer publicerade i sitt senaste oktobernummer en lång intervju med bl.a. finansministern. I denna intervju konstaterade finansministern att kommunerna kommer att ”få en fantastisk ekonomi 1986 85 samt förhoppningsvis en låg inflationstakt nästa år. Finansministern framhöll att kommunerna kan reagera på två sätt: 1. Öka utgifterna. 2. Sänka kommunalskatten.
Jag vill vädja att man gör en insats för denna så att säga nygamla färjelinje. Det är dessutom en ansträngd region som det handlar om. Tullen skall ju enligt sin egen kampanj visa klorna, men jag tycker inte att tullen skall sätta dem i näringsfriheten. Finansministern framhärdar naturligtvis i påståendet att det är oppositionens, inkl. folkpartiets, fel att det inte blev några nya resurser.
I detta sammanhang varnade finansministern för kommunala skattesänkningar, en varning som i TV:s nyhetssändningar den 1 november följdes av ett hot om att de kommuner som sänkte skatten skulle utsättas för indragningar till staten av kommunala medel. Vilka finansiella åtgärder avser finansministern att rikta mot kommunerna och kommer dessa att skräddarsys, så att de träffar kommuner som genom rationaliseringsåtgärder får utrymme för skattesänkningar fastän skatteunderlag, likviditet och landsting?
Men det var faktiskt riksdagen som sade nej till förslaget såsom stridande mot konstitutionen. Det måste ju då också finansministern acceptera.

Herr talman! Margit Gennser har med anledning av en intervju med mig i tidningen Veckans Affärer frågat vilka finansiella åtgärder jag avser att rikta mot kommunerna och om dessa åtgärder kommer att skräddarsys, så att de träffar kommuner som genom rationaliseringsåtgärder får utrymme för skattesänkningar fastän skatteunderlag, likviditet och landsting. Mitt svar är att den närmare utformningen av regeringens förslag rörande kommunernas ekonomi kommer att i vissa delar redovisas i budgetpropositionen och i andra delar senare under våren.

Herr talman! Jag ber att få tacka finansministern så mycket för svaret. Det var inte endast debatten i Veckans Affärer som gjorde att jag ställde frågan utan också uttalanden i TV, som gjorde att telefonen hemma hos mig faktiskt gick het. Väldigt många oroliga malmöbor ringde upp och sade: ”Skall vi verkligen inte få sänka skatten nu utan att de försöker motarbeta oss uppe i Helsingfors?” Jag måste få säga till er här uppe i Helsingfors att skåningarna faktiskt känner sig litet särbehandlade — det må vara rätt eller fel, men det gör de. Jag förstår att jag inte kommer att få särskilt mycket ytterligare svar av finansministern i dag, men jag kanske kan få ge några ord på vägen. Rationaliseringsvinster skall stanna hos dem som verkligen jobbar och försöker rationalisera verksamheten. Att det behövs finansiella indragningar för kommunsektorn i dess helhet är finansministern och jag sannolikt helt överens om. Jag har sagt det långt tidigare och mycket öppnare, men det är bra att man från socialdemokratiskt håll tillstår det nu efter valet. Det är viktigt att de signaler som går ut till kommunerna inte hindrar effektiviseringar. Det är vad som skulle ske, om man straffade kommuner som sänker skatten. Jag hoppas att finansministern tänker på detta när arbetet med budgeten börjar — det pågår antagligen — och ser till att kommunerna verkligen sänker skatten. Uppmana dem att sänka skatten, för det är det som gynnar låginkomsttagarna! Då förenklas också — det kan jag påpeka för finansministern — förhandlingsarbetet. Jag har sett det litet grand inifrån.

Herr talman! Sonja Rembo har frågat mig när den i årets budgetproposition aviserade utredningen om arbetslöshetsförsäkringen skall tillsättas och vilken inriktning utredningen kommer att få. Regeringen har tidigare i dag beslutat att utfärda direktiv till en utredning om översyn av vissa frågor rörande arbetslöshetsersättning. Översynen skall genomföras av en särskild utredare, som kommer att utses inom kort. Utredaren skall behandla frågor som rör inte bara arbetslöshetförsäkringen utan även det kontanta arbetsmarknadsstödet . Enligt direktiven skall utredaren bl.a. se över frågor som ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen, karensvillkoret, arbetslöshetsersättning i samband med pension, frivilligt slutande och administrationen av KAS. Vidare skall vissa finansieringsfrågor ses över. Dessutom står det utredaren fritt att lägga fram förslag i andra frågor som under arbetets gång bedöms som angelägna att ta

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Att tillsättandet av den redan i januari aviserade utredningen har dröjt så länge tyder på att arbetsmarknadsministern har haft problem med utarbetandet av direktiven. Försäkringen har ju många inslag som gör att den fungerar mindre bra med tanke på de växande problemen. När det nu dessutom börjar bli alltmer uppenbart att de lyriska tongångarna under valrörelsen när det gäller landets ekonomi ersätts med en hårdhänt budgetgranskning, där motorsågen avlöser osthyveln, är det oundvikligt att de stadigt stigande kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen tas upp till granskning. En finansiering som innebär att arbetsmarknadens parter får bära ett större ansvar ligger nära till hands. Det är också på det sättet jag har tolkat det som jag har sett av direktiven. Vi har ännu i färskt minne Anna-Greta Leijons gatlopp i fackförbundspressen. För snart två år sedan försökte hon ju öka egenfinansieringen från 590 till 10 26. Den gången fick Anna-Greta Leijon backa. Från de fackliga organisationerna fanns inget stöd att hämta. Jag är därför förvånad över att arbetsmarknadsministern nu väljer att tillsätta en enmansutredning, i stället för att ta vara på de konstruktiva idéer och det tänkande som finns i riksdagen. Resultatet av utredningen kan ju även denna gång komma att uppfattas som negativt för arbetsmarknadens parter. Det är därför ingen självklarhet att det den här gången kommer något stöd från det hållet. Jag vill således fråga arbetsmarknadsministern om hon inte tänker ta tillfället i akt att redan under utredningen försöka åstadkomma ett brett parlamentariskt stöd för att få en bättre fungerande arbetslöshetsförsäkring med en finansiering som håller även i ekonomiskt kärva tider.
Herr talman! Får jag först säga att jag håller med Sonja Rembo om att den här försäkringen i många avseenden inte fungerar bra i dag. Försäkringen är krånglig på synnerligen många olika sätt. Det finns t.ex. fondregler som behöver ses över. De här direktiven är alltså omfattande. Det rör sig om ungefär 16 sidor. Det är inget s.k. dösnack utan det gäller egentligen enbart konkreta frågor. Det är synnerligen många frågor av teknisk natur som den här utredningen skall behandla. Jag har därför gjort bedömningen att det bästa sättet att få utredningen genomförd så snart som möjligt är att bara ha en utredare. Självfallet kommer sakkunniga och experter att knytas till utredaren. Utredningen skall vara klar våren 1987. Jag menar att frågan om den parlamentariska förankringen av olika förslag får anstå till dess att vi har sett vilka förslag utredaren kommer med.
Herr talman! Det är ju ingen hemlighet att Anna-Greta Leijon i dessa frågor är klämd mellan kraven från finansdepartementet å ena sidan och kraven från de fackliga organisationerna å andra sidan. Jag tycker fortfarande att arbetsmarknadsministern borde ta tillfället i akt, med tanke på dagens parlamentariska situation, att redan från början åstadkomma en parlamentarisk uppslutning. Så småningom — kanske ganska snart — kan vi i så fall få en verkligt bra arbetslöshetsförsäkring.
Herr talman! Jag vet inte om det finns särskilt stora förutsättningar i det sammanhanget. När det gäller de förslag som man från moderata samlingspartiet i våras lade fram i riksdagen beträffande sättet att hantera arbetslöshetsförsäkringen vill jag framhålla att jag inte tror att det finns några som helst förutsättningar att uppnå en parlamentarisk uppslutning. Från socialdemokratiskt håll kommer vi i varje fall aldrig att ställa upp på den typen av förslag.
Herr talman! Det var ju ett intressant besked. Arbetsmarknadsministern säger att de tankar som vi moderater fört fram om en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring för alla på den svenska arbetsmarknaden är icke av intresse för socialdemokratin. Det var ett besked som väljarna kanske borde ha haft redan under valrörelsen.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är medveten om Malmös särställning i fråga om arbetslöshet jämfört med andra storstäder och vilka åtgärder Malmö kan förvänta sig i syfte att förändra den nuvarande negativa utvecklingen. Den tidigare negativa utvecklingen på arbetsmarknaden i Malmöhus län bröts under förra året. Antalet lediga platser har ökat i länet såväl under år 1984 som hittills under år 1985, och antalet arbetslösa är lägre än för ett år sedan. Samtidigt har antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder minskat. Trots dessa positiva inslag i utvecklingen ligger de relativa arbetslöshetstalen i Malmö betydligt högre än genomsnittet för landet, och detta är allvarligt. Stora insatser görs fortlöpande från arbetsförmedlingar och länsarbetsnämnd för att hjälpa och stödja de arbetslösa. Bl. a. har arbetsmarknadsutbildningen byggts ut genom att ett nytt AMU-center med stor kapacitet nyligen har invigts.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Bakgrunden till min fråga är att många malmöbor uppfattar saken så, att man norr om Hallandsåsen har litet dimmiga begrepp om situationen i Malmö stad. Jag tror inte det är många som vet att 5,6 70 av invånarna i Malmö är arbetslösa. Vi i Malmö betalar ut 1 milj.kr. om dagen i socialbidrag, och vi ligger på fjärde plats i en mycket tvivelaktig liga, nämligen den liga som avser sådana arbetslösa som är långtidsarbetslösa. Jag har ställt frågan till statsrådet för att på något vis kunna aktualisera problemet. Statsrådet säger att hon är medveten om de problem som finns i Malmö, och jag tycker att detta är positivt och tackar för uttalandet. Det är inte min mening att begära att Malmö stad skall få någon särbehandling i förhållande till andra städer i riket. Men vi — och jag vågar använda pluralform — kommer framöver att se till att statens resurser, vilka som vi vet är mycket knappa, fördelas på ett sådant sätt att malmöborna inte behöver uppleva sig som orättvist behandlade. Till sist: Jag är inte riktigt säker på att nytt AMU-center i Malmö har någon större betydelse när det gäller att lösa de problem som finns.
Herr talman! Men tänk att det är jag. Detta är faktiskt ett av de områden där Malmö förut har varit orättvist behandlat. Jag har fört debatter tidigare här i riksdagen som har handlat just om hur otillräckliga resurserna inom arbetsmarknadsutbildningen har varit i Malmöhus län. Det har vi nu försökt att rätta till. Skall vi få en bred arbetsmarknad, tror jag att vi måste satsa väldigt mycket på utbildning, och i det sammanhanget kommer detta nya AMU-center att spela en stor roll. Vi har i dag fått nya siffror för arbetslösheten som för landet som helhet visar att det har skett en kraftig minskning av antalet arbetslösa: till 112 000, vilket motsvarar 2,5 Zo. Det är mycket svårt att föra ner dessa siffror på kommunal nivå, statistiken håller egentligen inte för det. Men om man trots allt skall göra det, och det gör jag med mycket stor reservation, finner man för Malmö en nedgång från 5,3 926 arbetslöshet i oktober 1984 till 2,8 70 för närvarande.
Herr talman! Jag tackar än en gång för svaret. Av den inlevelse som statsrådet visar förstår jag att hon ser med djupt allvar på Malmö stads mycket besvärliga situation. Jag tänker inte använda tiden här för att bråka med statsrådet om huruvida det är viktigt att få ett nytt AMU-center eller ej. Jag vill emellertid betona att jag är tacksam för att statsrådet har lagt så stor vikt vid dessa frågor.

Herr talman! Per Unckel har mot bakgrund av en TT-intervju med mig frågat om regeringen vill låta skolorna på egen hand bestämma användningen av förstärkningsresursen. Det avsnitt i intervjun som Per Unckel hänvisar till var en del av ett principiellt resonemang, i vilket jag framhöll att det är möjligt med en långtgående decentralisering, där många detaljregler om t.ex. hur skolans resurser skall användas tas bort. En förutsättning är dock i så fall en ökad statlig kontroll och tillsyn av hur skolan uppnår sina mål.

Herr talman! Jag har av kammarkansliet upplysts om att Lars Tobisson inte har möjlighet att ta emot svaret på den av honom ställda interpellationen om hushållssparandet någon gång under tiden den 11-21 november, dvs. före den tidpunkt då den enligt reglerna skall besvaras. Vi får därför försöka komma överens om en tidpunkt därefter.

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat finansministern om han avser att föreslå riksdagen några åtgärder för att ändra på PK-bankens ensamrätt till postgirots kassamedel. Genom denna ensamrätt drabbas postverket enligt Knut Wachtmeister av ett inkomstbortfall på 200 milj.kr. årligen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Bakgrunden till Knut Wachtmeisters fråga är att det vid sammanslagningen av dåvarande Postbanken och Kreditbanken år 1974 till PK-banken bestämdes att postgirot, som stannade kvar inom postverket, skulle placera sin likviditet på bankräkning i PK-banken. Bestämmelsen ingick som en del av en större uppgörelse vilken innehöll flera andra åtaganden mellan PK-banken och postverket. Posten har skrivit till regeringen och begärt att fritt få placera sin likviditet på penningmarknaden i stället för på konto i PK-banken. Under de mer än tio år som nu gått sedan nuvarande former för samarbete mellan posten och PK-banken fastställdes har stora förändringar skett på kreditmarknaden, inte minst framväxten av en fungerande penningmarknad, vilket motiverar en översyn av postens och PK-bankens ömsesidiga relationer. Frågan bereds för närvarande inom regeringskansliet, och jag är inte nu beredd att redovisa något resultat av detta arbete. En utgångspunkt är emellertid att ett nära samarbete mellan posten och PK-banken är till fördel för båda parter och därför skall bestå.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga, även om jag är en aning förvånad över att det är löneministern och inte finansministern som går i svaromål. Det är alldeles riktigt som statsrådet säger, att det under de gångna tio åren har blivit väsentligt bättre placeringsmöjligheter på penningmarknaden. År 1985 är alltså PK-bankens monopol med säkerhet mer kostsamt för postverket än det var för tio år sedan. Kan postverket placera de 11-12 miljarder fritt som det här rör sig om och därigenom få kanske 1,5—-2 96 mer i ränta än för närvarande skulle postverkets intäkter kunna öka med de 200 milj.kr. per år som dess generaldirektör har angett. Postverket har nyligen aviserat att man skall begära en höjning av brevportot med 10 öre i februari 1986. Eftersom antalet vanliga brev årligen uppgår till cirka en och en kvarts miljard, kan man konstatera att en fri placeringsrätt avseende postens kassamedel skulle göra en portohöjning onödig. Min uppmaning till statsrådet är att han skall föreslå finansministern att säga nej till portohöjningen men ja till en fri placeringsrätt. Det som statsrådet senast anförde, att samarbetet mellan posten och PK-banken skall bestå, gör mig litet orolig. PK-bankens monopol på postgiromedel ger PK-banken väsentliga konkurrensfördelar framför andra affärsbanker. Enligt min uppfattning är det särskilt betänkligt sedan PK-banken nyligen har introducerats på Helsingforss fondbörs. Anser statsrådet att denna monopolställning för PK-banken är acceptabel?

Herr talman! Det är så enkelt som att jag ansvarar för bankväsendet inom regeringen numera, och därför svarar jag på den här frågan. Får jag sedan säga att PK-banken inte har någon monopolställning och inte heller anses ha det. Det förhållandet att det träffades ett avtal mellan PK-banken och posten när sammanslagningen skedde 1974 förändrar ingenting i den bilden. Jag har redogjort för hur arbetet i den här frågan bedrivs med anledning av postens framställning och har därför ingenting att tillägga.
Herr talman! Jo, statsrådet Johansson, bilden har väsentligt förändrats under de tio år som gått sedan avtalet slöts. För det första finns, som statsrådet angav, möjligheten att placera medel på penningmarknaden till väsentligt bättre ränta än då. För det andra är PK-banken numera ett börsnoterat företag, och det har sagts att man skall konkurrera med de andra bankerna. 10 96 av PK-bankens inlåning är postgiromedel. Där har man monopol, det kommer statsrådet inte ifrån. Jag får väl i stället uppmana generaldirektören för postverket Bertil Zachrisson att gå till styrelseledamoten i PK-banken Bertil Zachrisson och den vägen försöka åstadkomma en ändring. Jag tycker att det är helt felaktigt att man har detta monopol, och jag är övertygad om att man förr eller senare kommer att tvingas upphöra med det.

Herr talman! Kenth Skårvik har ställt en fråga till statsrådet Feldt om röstsammanräkningen vid allmänna val. Arbetet inom regeringen är fördelat så att det är jag som skall besvara frågan. Som Kenth Skårvik säger i sin fråga har vissa misstag begåtts vid genomförandet av årets allmänna val och vid sammanräkningen av valresultatet. Efter varje val brukar riksskatteverket utvärdera och analysera de erfarenheter som gjorts i samband med valet. Resultatet rapporteras till regeringen. En sådan uppföljning kommer att göras även efter 1985 års val. Om erfarenheterna är sådana att det är nödvändigt att genomföra förbättringar i vallagstiftningen, kommer jag självfallet att föreslå de förbättringar som behövs. Det kan också finnas skäl att se över om informationen till valförrättare och väljare om valförfarandet kan förbättras ytterligare. I avvaktan på riksskatteverkets uppföljning av årets val anser jag emellertid att det för dagen inte finns någon anledning för mig att ta några särskilda initiativ.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag anser att misstagen i år är så allvarliga att en genomgång är nödvändig. Efter valdagen den 15 september i år har det enligt pressuppgifter varit ovanligt många felaktigheter vid meddelandena från de olika sammanräkningsställena angående resultatet i form av mandatutdelning och röstsiffror. Vid litet för många tillfällen har de preliminära resultaten ändrats i efterhand, vilket givetvis ställer till en del problem för berörda parter. Men allvarligare är det när direkta misstag görs, som t.ex. i Dalsland, där en spränglista hade blandats samman med en ordinarie lista. Missen upptäcktes inte förrän en privatperson, som hade röstat på spränglistan och var intresserad av vilket stöd listan hade fått i valet, efterhörde valresultatet hos länsstyrelsen. Det visade sig då att listan i hans eget valdistrikt skulle ha fått noll röster, trots att han bevisligen själv röstat på listan. Utan larmsignalen hade alltså fullmäktige i kommunen i dag haft en felaktig sammansättning. I ett annat fall fick socialdemokraterna fyra tusen röster för mycket i en valkrets, vilket i det fallet inte påverkade mandatfördelningen. Men givetvis skulle detta ha kunnat vara fallet, och då skulle det ha varit mycket allvarligt. Riksskatteverket har medgivit detta fel, men säger också att felet uppstod i en teknisk redovisning som gjordes efter valet. Frågan blir då med en gång: Hur många fel har gjorts som aldrig upptäcks, som kanske har förändrat resultatet och givit felaktiga mandatfördelningar i olika kommuner? Kan vi känna oss helt säkra på resultatredovisningarna, eller behöver rutinerna ses över för att ge säkrare resultat i framtiden? Det är det jag hoppas att vi kan komma fram till — att rutinerna ses över. Jag tror att det behövs — det är ju inte första gången sådana här saker inträffar. Vad jag också tänker på är de preliminära beräkningar som redovisas. Man skall kanske vänta tills man har säkrare resultat, så att man inte ställer till oreda i kommuner och framför allt för vissa privatpersoner.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är medveten om att polismyndighetens i Malmö beslut om omfördelning av personal till asylutredningar innebär förlängning av redan långa utredningstider och att polisens förebyggande och bevakande verksamhet försämras. Bakgrunden till myndigheternas beslut om en mindre, tillfällig omfördelning av personal är de oacceptabelt långa handläggningstiderna för s.k. asylutredningar. Dessa tider överstiger väsentligt den månad som enligt statsmakternas uttalanden bör gälla som riktlinje för handläggning av dessa ärenden. Enligt vad jag har inhämtat kan åtgärderna genomföras utan sådana följder som Sten Andersson pekat på. Jag vill slutligen erinra om att myndighetens beslut att omfördela resurser till en arbetsbelastad sektor ligger helt i linje med den nya, flexiblare polisorganisationen som efter riksdagens beslut nu har genomförts. Jag är övertygad om att den nu aktuella omfördelningen kan ske utan men för övrig polisverksamhet.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Först vill jag ha ett klarläggande. Här talar statsrådet om att det var polismyndighetens i Malmö beslut. I tidningen Arbetet den 1 november står det att det var ett besked från justitiedepartementet. Det skulle vara bra att få besked om vem som har bestämt detta. Har man gjort det från Malmö eller från Helsingfors? Sedan måste jag säga att jag är förvånad över att justitieministern kan stå och säga att han inte tror att det blir något men när man under två månader drar in 15 poliser, av vilka fem är patrullerande med utetjänst. Jag tror inte att det är någon överdrift när man påstår att många, många malmöbor i dag upplever Malmö som en otrygg stad. Vi har fått benämningen Nordens Chicago, och det är knappast någonting att vara stolt över. Det har också stått i pressen att malmöpolisen har uppmanat malmöborna att inte gå ut i centrum på kvällarna — och det gäller även pensionärer m.fl. i Malmös ytterområden. Det är i det här läget som statsrådet står och säger att han inte tror att detta kan bli till men för polisverksamheten. Det är möjligt, men det blir absolut till men för malmöborna. Malmö blir alltså inte en tryggare stad därför att vi omfördelar polisens resurser. Jag hoppas naturligtvis att statsrådet har rätt när han tror att beslutet inte innebär något problem för polisen i Malmö och för Malmös invånare. Men till sist vill jag ännu en gång fråga: Vem har fattat det här beslutet? På vems order har detta skett?
Herr talman! Beslutet har, som jag sade, fattats av polismyndigheten i Malmö. Sedan tecknar Sten Andersson i Malmö en oriktig bild av ordningssituationen i Malmö. Denna är inte alls sådan som Sten Andersson vill ge intryck av. Den kommer inte heller att försämras av att, enligt vad jag har inhämtat, en patrullerande polisman under två månader sätts på ett annat arbete.
Herr talman! I den här frågan litar jag faktiskt mer på polismästaren i Malmö, Nils Erik Åhmansson, än på statsrådet. Polismästaren säger enligt tidningen Arbetet: Det känns tungt, det gör det, och många här i huset tycker inte att det känns särskilt lustigt. Han talar i samma artikel också om en tvångskommendering och uttrycker klart att man har fått besked från justitiedepartementet om att denna skall gälla under två månader. Jag vet inte vem som rapporterar till statsrådet om situationen i Malmö kommun vad gäller kriminaliteten, men jag tycker att statsrådet borde skaffa sig litet fler tipsare. De som redovisar för honom att läget är så positivt som han har beskrivit det har knappast vistats i Malmö någon längre tid.

Herr talman! Gunnel Jonäng har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att ersättning vid trafikolycka skall betalas ut även när den skadade är så dålig att hon ej kan använda pengarna. Jag antar att frågan ställs mot bakgrund av ett fall som i dagarna har uppmärksammats i massmedia. Vad frågan ytterst gäller är tillämpningen av skadeståndslagens regler om ersättning för personskada — i det här fallet inom ramen för den obligatoriska trafikförsäkringen. Dessa regler innebär i huvudsak att ersättning utgår dels för ekonomiska förluster, t.ex. sjukvårdskostnader, dels för ideell skada. Det som har diskuterats i det aktuella fallet är i vilken omfattning den skadade skall få ersättning för den ideella skadan. Sådan ersättning avser att gottgöra den skadade för fysiskt och psykiskt lidande och annat obehag i den personliga livsföringen. Ersättningen har således en starkt personlig anknytning och syftar till att möjliggöra för den skadade att — som kompensation för lidandet — skaffa sig ett motsvarande mått av tillfredsställelse. Detta visar sig bl.a. däri att rätten till ideell ersättning som regel förfaller om den skadade dör innan ersättningen har fastställts. Hur ersättning för ideell skada skall bestämmas ifall den skadade är så dålig att hon inte kan tillgodogöra sig ersättningen framgår inte direkt av skadeståndslagen. Det finns inte heller något prejudicerande domstolsavgörande. Däremot har en viss praxis utvecklats i Trafikskadenämndens verksamhet. Denna praxis innebär att ersättning för ideell skada betalas även när den skadade är så dålig att hon inte kan använda pengarna. Beloppet är dock lägre i dessa fall. Den praxis som jag nu har beskrivit är enligt min mening inte sådan att det finns någon anledning för mig att ingripa med lagstiftningsåtgärder eller på annat sätt.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Jag inriktar mig på det ideella skadeståndet. Personskadereglerna i lagen är kortfattade och ger inte stor ledning vid rättstillämpningen. Därför har rättspraxis fått stor betydelse. Men praxis har utvecklats utanför domstolarna och i samarbete med försäkringsbolagen själva. Viss praxis som Trafikskadenämnden tillämpar i dag anser jag inte förenlig med den enskildes och dennes anhörigas rättssäkerhet. En princip som tillämpas och som jag anser felaktig är att om den skadades medvetandegrad är nedsatt eller fluktuerar, skall det utgå en reducerad ersättning. Den skadade kan inte använda sina pengar — därför skall han ha lägre ersättning. Jag förstår inte hur det är möjligt att något sådant kan få förekomma. Jag tycker att det inte angår någon utomstående om en skadad behöver pengarna eller hur han använder pengarna. En skadad skall ha den ersättning han är berättigad till enligt gällande regler, oavsett medvetandegrad. När jag studerat de här frågorna har jag dess värre insett att skadeståndsrätten inte är särskilt väl utvecklad i vårt land. Personskadestånden t.ex. är lägre än i en del andra länder. Ersättning utgår bara till den skadade, inte till anhörig som i en del andra länder. Men, herr talman, vems fel är det om den enskildes rättssäkerhet äventyras? Jo, det är lagstiftarnas fel. Det är regering och riksdag som tillåter att en rättspraxis som ej ger rättssäkerhet utvecklas. Jag tycker därför att det är helt nödvändigt att det görs en översyn av reglerna för det ideella skadeståndet. Vill justitieministern verkligen inte ställa sig bakom ett krav på att en sådan översyn görs?

Herr talman! Den kommunala färdtjänsten hör till den verksamhet som regleras i socialtjänstlagen. Inom socialtjänsten råder det sekretess för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Det är en sekretessregel som vanligen innebär att uppgifter om personliga förhållanden, t.ex. i allmänna handlingar, inte får lämnas ut. Uppgifter som enbart rör vilka personer som är berättigade till färdtjänst och som kan finnas i ett register torde dock normalt inte kunna betraktas som särskilt känsliga. Sådana uppgifter kan lämnas ut om det står klart att det inte innebär något men för den enskilde eller någon närstående till honom. I vilka situationer man kan lämna ut uppgifter måste emellertid avgöras efter en skadeprövning från fall till fall. Enligt min mening är det sekretesskydd som gäller inom den kommunala färdtjänsten lämpligt utformat. Vilka bedömningar som kan tänkas ha skett i de enskilda fall som Göte Jonsson syftar på i sin fråga kan jag inte gå in på här i kammaren.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Frågan är föranledd av att en organisation inom justitieministerns eget parti, Jönköpings arbetarekommun, före valet gick till socialförvaltningen i Jönköping och fick ta del av liggare och register som visar vilka som är berättigade till färdtjänst i kommunen. Sedan har man skickat brev till färdtjänstberättigade i Jönköpings kommun där man, vilket i och för sig ligger utanför den här debatten, har skrämt de färdtjänstberättigade för vad som skulle hända om Sverige får en borgerlig regering. Jag konstaterar att justitieministerns vänner i Jönköping harlåtit partipolitiskt nit gå före hänsyn. Jag vill också hävda att man har visat omdömeslöshet, och efter justitieministerns svar kan jag konstatera att det dessutom finns brister i lagen när det gäller synen på färdtjänsten och sekretesskyddet. Justitieministern säger att det normalt inte kan betraktas som särskilt känsligt att ett politiskt parti begär hos socialförvaltningen att få uppgifter på alla färdtjänstberättigade i kommunen och sedan utnyttjar registret i politiskt syfte. Jag menar att det inte kan ligga inom ramen för ett rimligt sekretesskydd. Jag skulle vilja fråga justitieministern: Vad är ”enskilds personliga förhållanden”? Det faktum att man får färdtjänst är ju baserat på individuella bedömningar. Jag vet att väldigt många har känt sig kränkta över att det har gått till på det här sättet, människor som anser att det inte är meningen att ett färdtjänstregister generellt skall lämnas ut till ett politiskt parti.

Herr talman! Hans Dau har — med hänvisning till den taxehöjning som televerket har föreslagit — frågat mig om jag har för avsikt att på något sätt lätta bördorna för de handikappade om taxehöjningen genomförs. Regeringens beslut om teletaxorna innebär att taxorna får höjas knappt hälften så mycket som televerket begärt. Teletaxorna bör enligt min mening vara lika för alla. Några speciella åtgärder för att via teletaxorna tillgodose de särskilda önskemål som handikappade kan ha planeras därför inte. Däremot bör den nya teleoch datatekniken på olika sätt kunna tas till vara för att underlätta för de handikappade. Ett bra exempel på detta är texttelefonen. Televerket skall i sitt forskningsoch utvecklingsarbete beakta de handikappades intressen.
Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret. Som han konstaterat skall taxorna höjas med knappt hälften av vad televerket begärt. Men det är ju inte av omtanke om de handikappade, utan mera — vad jag förstått av pressen — av omtanke om inflationen och avtalsrörelsen. Man kan väl förmoda att taxorna kommer att höjas längre fram enligt televerkets önskemål, då dessa problem är avklarade. Man får till svar att taxorna skall vara lika för alla. Det är kanske en bra princip, men det hjälper inte de handikappade, som behöver använda telefonen mycket mer än vad andra människor gör. Det gäller särskilt de rörelsehindrade, därför att de inte kan upprätthålla kontakter på annat vis. Det är bra att statsrådet säger att teletekniken och datatekniken skall användas för att underlätta för de handikappade. Men om man då höjer taxorna i sådan takt att de handikappade av ekonomiska skäl inte har möjlighet att använda denna teknik då är de handikappade inte hjälpta av detta. Många av dem har ju små inkomster på grund av sitt handikapp. Det hade varit mycket mer tillfredsställande för de handikappade om man fått ett sådant svar att man kunnat lugna deras oro på denna punkt.

Herr talman! Christer Eirefelt har mot bakgrund av den pågående utbyggnaden av väg E 6 på delen Gunnestorp-Långås i Halland frågat om regeringen kommer att skyndsamt vidta åtgärder som gör att bygget kan fullföljas enligt nuvarande tidsplan. Finansieringen av motorvägsbygget Långås-Gunnestorp är löst. Bygget pågår redan och sker med Vägverkets ordinarie medel. Några särskilda åtgärder från regeringen behövs ej och är således inte heller aktuella.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det var med stor tillfredsställelse som hallänningarna i december i fjol tog emot beskedet om att den aktuella utbyggnaden av E 6 mellan Varberg och Falkenberg skulle ske i form av motorväg. Ingen annan fråga hade tidigare engagerat länets invånare så helhjärtat, och politiker, näringsliv, fackföreningar, länsmyndigheter, polis, läkare och kommuner arbetade för samma sak: det måste bli motorväg! Jag har vid flera tillfällen här i kammaren redovisat våra skäl. Det handlade naturligtvis först och främst om trafiksäkerhet men också om vad bra kommunikationer betyder för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det finns ingen anledning att ta upp argumenteringen på nytt, eftersom vi till slut fick gehör för våra synpunkter. Nu handlar det i stället om att kunna genomföra beslutet på ett rationellt och ekonomiskt sätt. De ansvariga för bygget, som nu pågår för fullt, säger i dag att pengarna måste komma snabbt om man skall kunna undvika en kraftig försening. Finansieringen är alltså inte löst. Man bygger helt enkelt motorväg för motortrafikledspengar. Det kan man naturligtvis inte fortsätta med hur länge som helst. Då kommer pengarna att ta slut. Man säger alltså i dag att man före månadens utgång måste ha klart hur den fortsatta finansieringen skall kunna ske. Annars kommer man att få helt ändra planeringen och flytta fram färdigställandet minst ett år i tiden. Jag utgår ifrån att det positiva beslutet i vintras hade sin grund i att regeringen äntligen övertygats om det riktiga i att bygga motorväg. Då måste det, menar jag, också ankomma på samma regering att se till att planerna kan fullföljas. Som det nu ser ut kan man inte fullfölja den utan en mycket otillfredsställande försening på minst ett år.
Herr talman! Det är en fråga för Vägverket att göra den omfördelning som behövs för att bygget skall kunna fortskrida som planerat. Enligt vad jag inhämtat har man från samtliga berörda i Hallands län sagt att om man får en motorväg i stället för en motortrafikled betyder inte en eventuell försening på ett år särskilt mycket.
Herr talman! Då måste jag påminna kommunikationsministern om hur regeringsbeslutet såg ut. Jag läser från pressmeddelandet följande: ”Regeringsbeslutet betyder att vägverket nu ska utarbeta en ny arbetsplan och i samband med detta redovisa hur den fortsatta finansieringen ska läggas upp.” Det vore intressant att se hur den redovisningen ser ut. Enligt de uppgifter jag får från vägförvaltningen i Hallands län är det så att de helt enkelt fortsätter att bygga med samma pengar.
Herr talman! Jag har också gått igenom regeringsbeslutet. Av detta framgår klart att finansieringen av den berörda vägomläggningen skall ske genom omprioritering av medel på sedvanligt sätt.
Herr talman! Kommunikationsministern måste dock vara medveten om att det krävs mycket planering och även långsiktig planering för att ett sådant här vägbygge skall kunna fortgå på ett rationellt sätt. Det är alltså så, enligt Vägverket i Halland, att den fortsatta finansieringen i dag inte finns helt klar. Man måste alltså, för att kunna fortsätta att beställa material och klara hela underentreprenadssidan, ha ett besked om hur det ser ut. Såvitt jag kan förstå måste det enligt regeringsbeslutet, som jag läste upp det från pressmeddelandet, ligga på kommunikationsministern att se till att detta blir klarlagt, om inte annat så mellan kommunikationsministern och Vägverket.

Herr talman! Marianne Andersson har frågat mig om regeringen ämnar vidtaga åtgärder för att förmå SJ att låta några tåg dagligen göra uppehåll i Vårgårda. Enligt riksdagens fastlagda riktlinjer för järnvägen är det SJ själv som bestämmer var tågen skall stanna. Så länge detta riksdagsbeslut gäller har jag följaktligen ingen anledning att ta något initiativ i frågan.

Herr talman! Agne Hansson har frågat mig om regeringen är beredd att vidta sådana åtgärder att bemanningen vid Idö lotsplats kan behållas oförändrad. Eftersom länsstyrelsen motsatt sig den planerade omdispositionen har sjöfartsverket överlämnat ärendet till regeringen. Sjöfartsverket har därvid begärt regeringens godkännande av den planerade 'omdispositionen. Jag är för närvarande inte beredd att närmare kommentera den fortsatta beredningen av ärendet. Självfallet skall riksdagens beslutade principer följas.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Visserligen säger kommunikationsministern att han inte är beredd att närmare kommentera den fortsatta beredningen av det här ärendet, men jag tycker ändå att svaret är mycket klart i själva sakfrågan. Kommunikationsministern säger ju slutligen att de principer som riksdagen har lagt fast skall följas. Jag kan då inte komma till någon annan slutsats än att regeringen avslår sjöfartsverkets hemställan om att få avbemanna Idö lotsplats. Vad både departementet tidigare har anfört och vad riksdagen har sagt i budgetbeslutet innebär att besparingarna på sjöfartens område inte får ske på ett sådant sätt att lotsplatser som ligger i det yttre kustbandet avbemannas. Idö lotsplats ligger just i det yttre kustbandet. Jag tycker också det är självklart, mot bakgrund av den åretruntbemanning som finns och som på bara ett halvår har kunnat rädda 40 personer i sjönöd, att man utifrån samhällets ansvar för sjösäkerheten inte kan ha rätt att lägga ner lotsplatsen. Jag bedömer det alltså så, att om riksdagens principer följs vid regeringens behandling av sjöfartsverkets framställning, kommer bemanningen vid Idö lotsplats att få vara kvar. Det tackar jag för.

Herr talman! Siri Häggmark har frågat mig när pengarna kommer till Instöbron i Kungälvs kommun. Enligt flerårsplanen för länsvägar i Göteborgs och Bohus län skall bron byggas under åren 1991-93. Om dessa planer fullföljs så kommer pengarna 1991.

Herr talman! Det var en kort fråga, herr kommunikationsminister, och det var ett lika kort svar. Dock får jag säga att jag redan visste att denna fråga fanns upptagen i flerårsplanen. Men finns det ingen möjlighet att använda anslagen för beredskapsarbeten? Det var ju på så sätt vi fick bron till Klädesholmen en gång i tiden. Trafikutskottet har mer än en gång uttalat att ett brobygge, till vilket man använder beredskapspengar och som ersätter färjeleder, faktiskt är lönsamt. I kompletteringspropositionen 1985/86:25 har det under anslagsposten Beredskapsarbeten gjorts en omfördelning, som innebär att regeringen kan använda totalt 487 milj.kr. till beredskapsarbeten. Hela Kungälvs kommun står bakom förslaget — kommunen har ju också nyligen skrivit till kommunikationsministern och begärt medel från staten utöver vad som är anslaget i flerårsplanen för länsvägar i Göteborgs och Bohuslän därför att det viktigt att brobygget kommer i gång. Detta är klart att sättas i gång redan 1986; det finns färdiga planer för det. Om Marstrand skall kunna bevaras som en levande ort — vi har som bekant problem med att skapa arbetstillfällen — bör brobygget komma i gång så snart som möjligt. Jag vill därför fråga kommunikationsministern: Ämnar kommunikationsministern anslå medel ur anslagsposten Beredskapsarbeten?
Herr talman! Det är naturligtvis inte uteslutet att den här bron, såsom har skett i en del andra fall, kan komma att byggas tidigare med hjälp av beredskapsmedel. Men dessa fördelas ju utifrån behovet av just beredskapsarbeten, och det är svårt för mig att uttala mig om huruvida man kommer att kunna ta dessa medel i anspråk. Det man kan göra är att bedriva projekteringsarbetet så att projektet är klart om beredskapsmedel skulle tilldelas detta område framöver, och ett sådant projekteringsarbete håller också på att genomföras.
Herr talman! Det lät genast litet bättre, herr kommunikationsminister. Projekteringsarbetena är faktiskt så långt framskridna att bygget kan sättas i gång redan 1986. Det är min förhoppning att kommunikationsministern i samband med den kommande fördelningen av beredskapsmedlen verkligen tänker på just Instöbron i Kungälvs kommun. Arbetstillfällen står nämligen på spel — jag tänker då på t.ex. Marstrandsverken — och det är därför viktigt att marstrandsborna får sin broförbindelse. Jag hoppas att det blir en positiv lösning för det här brobygget redan nästa år.

Herr talman! SJ har nyligen ändrat sina rabattregler. Med anledning därav har Bo Hammar frågat om utbildningsministern är beredd att medverka till ökade anslag till SJ för subventionering av studeranderesor så att rabatterna kan hållas oförändrade. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Som bakgrund vill jag nämna att SJ är det enda trafikföretag som får en särskild statlig ersättning för att ge rabatter åt studerande och pensionärer. Jag vill vidare klargöra att SJ numera helt fritt bestämmer sina taxor och rabatter. Enligt riksdagens järnvägspolitiska beslut i våras förutsattes att behovet av statligt bidrag till SJ för att ge studerande och pensionärer rabatter kunde minskas på sikt. Mot denna bakgrund anvisades 90 milj.kr. i ersättning för innevarande budgetår. Jag har för närvarande ingen anledning att frångå riksdagens bedömning. Jag är därför inte beredd att förorda något ökat anslag.
Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Jag vill inte gärna vara oartig mot vår nye kommunikationsminister, men jag hade ändå hoppats att utbildningsministern skulle svara på frågan, eftersom den är en viktig studiesocial fråga. Det brukar sägas att snålheten i allmänhet bedrar visheten, och jag tycker att den småsnålhet och gnidighet som både SJ och samtliga politiska partier utom vpk har gett uttryck åt i den här frågan är ganska förvånande. SJ skyller på att statens ersättning för rabatterna realt har minskat med något tiotal miljoner. Statsmakterna vägrar att ställa upp med pengarna. Alltihop gäller egentligen bara småsmulor och felräkningspengar. Men för våra studenter, som på grund av ett alltmer urholkat studiemedelssystem lever i små omständigheter — åtminstone många av dem — blir konsekvenser na mycket allvarliga. Det blir att dra ner på antalet hemresor och att avstå från umgänge med vänner och familj. Nu kan man invända att studenterna inte behöver resa på fredagar och söndagar. Men haken i det resonemanget är att studenterna på grund av dagens bundna studiegångar tvingas att resa just dessa dagar. De kan inte på samma sätt som studenterna kanske kunde förr leva loppan och komma och gå till utbildningen litet hur som helst. Jag tycker att kommunikationsministern och utbildningsministern skulle slå sina kloka huvuden ihop och fundera över det här bidraget till SJ. Jag noterar att SJ:s persontrafikchef säger, vilket är ganska intressant, att om det försämrade rabattsystemet leder till att studentresenärernas antal minskar, måste SJ kanske återgå till det gamla rabattsystemet. Kanske, Sven Hulterström, skulle vi tillsammans här i riksdagen uppmana studenterna att bojkotta SJ under några månader, så att de kan få tillbaka rabatterna?

Herr talman! Sven Henricsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att den smalspåriga banan mellan Växjö och Västervik kan bibehållas åtminstone för turisttrafik. Enligt vad jag erfarit har sedan regeringsbeslutet en allsidig prövning genomförts för att klargöra om banan kan behållas för turisttrafik. Prövningen har dock inte visat att det finns något samlat intresse för ett kommunalt övertagande av banan i avsikt att bedriva turisttrafik över hela sträckningen. Däremot fortsätter förhandlingarna mellan berörda parter om olika alternativ för turisttrafik på delsträckan Växjö-Hultsfred. Jag ser ingen anledning att ta något initiativ i frågan.
Herr talman! Som trafikfrågedebattör här i riksdagen vill jag passa på att ta några sekunder i anspråk och hälsa den nye kommunikationsministern välkommen hit. Vi kommer säkert att få många tillfällen att diskutera trafikfrågor. Jag vill också tacka för svaret. Naturligtvis är jag inte särskilt glad över det. Förhoppningen var ändå att man från departementets sida skulle kunna medverka till att lösa upp problematiken kring banan mellan Växjö och Västervik. Här finns ett fint initiativ på turistområdet genom föreningen Rädda smalspåret, som har lokalorgan i varje berörd kommun. Man arbetar för att hela banan skall bibehållas och användas för turisttrafik åtminstone under sommarhalvåret, dvs. från maj till september. Såväl Sveriges turistråd som länsorgan och en bred folkopinion är positiva till de här strävandena. Också kommunerna är intresserade, men de tycker att SJ skall ha alldeles för mycket betalt för rälsen. Norra Europas sista kvarvarande smalspårsbana går här genom en genuin Smålandsbygd med bevarade bruksmiljöer, bl.a. en fin glasbruksmiljö. Man kan i sammanhanget notera att järnvägsresandet har fått en renässans. Det har blivit populärt med det här resandet, som lockar till sig turismen på ett nytt sätt. Detta är bara en början. Vore det ändå inte värt besväret, kommunikationsministern, att hjälpa till så att initiativtagarna känner sig stimulerade att fortsätta att utveckla denna folkliga aktivitet? Den drar sitt strå till stacken också från näringslivssynpunkt genom att den får fart på turisttrafiken på den här banan, som ändå ligger där.
Herr talman! Enligt vad jag erfarit håller man fortfarande på att diskutera dessa frågor, men vid de senaste överläggningarna har det inte varit denna bandel som varit aktuell. Från de berörda organisationernas och länsorganens sida har förhandlingarna avsett bandelen mellan Växjö och Hultsfred. Jag tror det är felaktigt att säga att SJ inte varit berett att ställa upp i diskussionerna. Det har man gjort tidigare, och det gör man också i de diskussioner som nu fortsätter.
Herr talman! Varje åtgärd som är ägnad att bevara åtminstone några delar av banan är naturligtvis värdefull, men det som åsyftades var att man skulle bevara hela banan intakt och på så sätt få i gång en turisttrafik som skulle kunna visa sig vara till nytta för hela denna region, som är så hårt prövad just i det här området.

Herr talman! Ingrid Ronne-Björkqvist har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att förverkliga att barn sitter fastspända även vid s.k. skolskjutsresor. Trafiksäkerhetsverket har lämnat förslag till regeringen som innebär att bilbälte skall användas av alla som färdas i bil på sittplats som är utrustad med bilbälte. Då det gäller små barn skall särskilda skyddsanordningar såsom barnstolar användas i stället. Förslaget har remissbehandlats. Därvid påpekade ett flertal remissinstanser att vissa praktiska frågor först borde lösas innan ett obligatorium införs för barnen. Bl. a. nämndes problemen vid skolskjutsning, där reglerna gör det möjligt att skjutsa fler barn än för vilka det finns bälten i bilen. I dessa fall krävs speciella anordningar — alternativt ändrade regler — för att det skall vara möjligt för samtliga skjutsade barn att åka fastspända. Vid beredningen inom regeringskansliet av trafiksäkerhetsverkets förslag kommer det problem som Ingrid Ronne-Björkqvist har aktualiserat att ägnas särskild uppmärksamhet.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret och löftet om att den här frågan skall ägnas särskild uppmärksamhet när ärendet bereds i regeringskansliet. Det är tyvärr så att barnen alltför ofta blir bortglömda när det gäller säkerhetsfrågor. Det är, tvärtemot vad många tror, farligare att inte använda bilbälte i baksätet än i framsätet. Passageraren bak riskerar att slå ihjäl både sig själv och den som sitter framför. Ett skolbarn på t.ex. 50 kg motsvarar en kroppsvikt på 3 000 kg vid hastigheten 70 km/tim. Det här har föräldrarna insett. 1981 satt 20 90 av 4-7-åringarna fastspända. Tre år senare var siffran 55 20. Utvecklingen har alltså gått mycket snabbt. Det är viktigt att skolan inte motverkar de goda vanor som barnen fått med sig hemifrån, särskilt när det som här kan få livshotande följder. Barn gör som man gör och inte som man säger. I skoltaxin struntar chauffören ofta i sitt bilbälte, och säkerhetsutrustning för barn saknas. För en sjuåring är skolan auktoritet, och barnet kan på nolltid få för sig att det mamma och pappa har sagt är fel, om skolan handlar efter andra normer. Det är oerhört viktigt att alla vuxna kring barnet signalerar samma budskap, både i ord ochi handling i det här fallet. Annars har vi som föräldrar ingen chans att förmå våra ungdomar att använda bilbälten och att inte sitta för många i baksätet när de susar i väg i sina bilar med färska körkort i fickan. Den gruppen utgör en betydande del av de ca 125 som dödas och ca 5 000 som skadas varje år på grund av att de struntar i bilbältet.

Herr talman! Christer Eirefelt har frågat när regeringen avser att tillsätta en utredning om kostnaderna för internationella adoptioner. Frågan föranleds av att socialutskottet vid sin behandling av betänkandet om vissa anslag till omsorg om barn och ungdom besvarade de särskilda yrkanden som framlagts i frågan med att utskottet erfarit att regeringen avsett att tillsätta en utredning i denna fråga. Mitt svar på Christer Eirefelts fråga är att regeringen har för avsikt att under hösten tillsätta en utredningsman som skall se över olika alternativa lösningar inom området.

Herr talman! Samtidigt som jag tackar statsrådet för svaret vill jag passa på och önska lycka till med den nya viktiga arbetsuppgiften. Bakgrunden till min fråga är uppenbar: Kostnaderna för att adoptera ett utländskt barn har stigit mycket kraftigt under senare år. Så sent som i början av 1980-talet låg den genomsnittliga kostnaden runt 20 000 kr. I dag är den aktuella summan dubbelt så hög. Faktum är att det förekommer uppgifter om både 50 000 och 55 000 kr. Det har gjort att ekonomiskt svaga grupper nu riskerar att helt utestängas från möjligheten att adoptera, och dessutom att många adoptivbarn inte får några syskon. Är det svårt att klara kostnaden för ett barn blir det naturligtvis näst intill omöjligt att adoptera ett andra barn. Vi har i folkpartiet vid flera tillfällen uppmärksammat den här situationen och föreslagit ett ökat stöd, ett stöd som vi menar måste gå direkt till familjen som adopterar. Konkret har vi sagt att medel bör avsättas som gör det möjligt att sänka adoptionskostnaderna med 10 000 kr. per adoption. Tyvärr har intresset från regeringens sida inte varit särskilt stort. Frågan har förhalats under flera år. Så småningom aviserade man i alla fall en utredning, och detta tog riksdagen fasta på i våras när frågan var uppe till behandling. Nu får vi än en gång veta att regeringen har för avsikt att tillsätta en utredningsman. Jag utgår ifrån, statsrådet, att det den här gången verkligen sker och sker omgående. Hösten är ju redan ganska långt kommen. Jag vill särskilt göra statsrådet uppmärksam på att riksdagen inte beställde en förutsättningslös utredning utan begärde ett konkret förslag om hur stödet skall konstrueras. Jag förutsätter att det kommer att framgå av direktiven.
Herr talman!

Utredningsarbetet pågår inom regeringskansliet med sikte på förslag till riksdagen så snart som möjligt.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret och önskar lycka till i fortsättningen. Jag hoppas på ett gott samarbete när det gäller de sociala frågorna. Jag kan kanske inte känna mig så särskilt nöjd med svaret. Historien om bilstödet är lång och fylld med löften och förhoppningar, men det är också ett skolexempel på hur långhalningar och politisk ovilja tillåter att en angelägen fråga skjuts på framtiden. Två tunga skäl talar för en utbyggnad av bilstödet som ett komplement och alternativ till färdtjänsten. Egen bil innebär för handikappade större rörlighet och oberoende; det sista är något som färdtjänsten inte kan ge. En egen bil medför dessutom redan med måttlig resandevolym lägre samhällskostnader än färdtjänsten. I en reservation till socialförsäkringsutskottets betänkande till debatten den 25 april föreslog folkpartiet, centern och moderaterna att regeringen, med anledning av motionerna och det beredningsarbete som gjorts, skulle få i uppdrag att snabbt lägga fram ett förslag, så att vi åtminstone till årsskiftet 1985-1986 skulle kunna åstadkomma förbättringar, i varje fall så pass mycket som riksdagen tidigare hade ställt i utsikt. Vad vi då hoppades på var att det skulle finnas socialdemokrater som hade tillräckligt socialt ansvar och politiskt kurage för att rösta för reservationen i fråga. Så blev nu trots allt inte fallet, när det blev omröstning. Däremot ställde sig vpk-ledamöterna i riksdagen bakom den borgerliga reservationen, vilket innebar att det blev en vinst för den borgerliga gruppen i utskottet och för reservationen. Det är detta som vi hoppats skulle ge resultatet att regeringen skulle följa riksdagens bestämda åsikter i det här fallet och lägga fram ett nytt förslag, som skulle innebära en förbättring från den 1 januari 1986. Därför, herr statsråd, kan vi inte nöja oss med ett svar som innebär att förslaget kommer så snart som möjligt.
Herr talman! Jag måste reagera en smula på uttrycket politisk ovilja. Det var faktiskt så att mot det förslag som vann genom att borgarna och vpk gick tillsammans fanns ett förslag från vår sida om ett ökat innehåll i det bilstöd som redan fanns utan att ändra på själva uppbyggnaden av stödet. Jag vill erinra om att den enighet som låg till grund för reservationen ändå var ganska bräcklig. Det inser man när man nu börjar granska hur förhållandet faktiskt var. Nils Carlshamre, som förde reservanternas talan, betecknade bilstödskommitténs förslag som otympligt och menade att det knappast kunde ge den önskade effekten. Margöé Ingvardsson, som talade för vpk, uppmanade riksdagen att glömma bort bilstödsutredningens förslag. Det var mycket dåligt enligt vpk:s mening. Vad man alltså var enig om var att ett nytt förslag behövs. På den punkten vill jag ansluta mig till den mening som kommit till uttryck. Jag tycker att bilstödet behöver ses över. Utredningsarbete pågår nu. Vi är alltså eniga.
Herr talman! Jag är tacksam för det senaste beskedet. Jag hoppas att det skall ge resultat så snart som möjligt. Vi har alltså sagt att bestämmelserna skall gälla från den 1 januari 1986. Beträffande den politiska oviljan är det faktiskt så att man nu hållit på med utredningsarbete i den här frågan i 20 år. Då tyckte vi att man borde kunna komma fram till någonting också. Det är mycket riktigt att vi i viss mån hade olika åsikter i våra motioner. Vi ansåg att nivån i det förslag som hade lagts fram av socialdemokraterna var för låg. 35 000 kr. skulle man få för att köpa en bil. Men vi vet att man i princip måste ha en ny bil för att klara problemen. Vi tyckte också att inkomstgränserna — 60 000 kr. med avtrappning vid 76 000 — var på för låg nivå. Det var dessa saker som vi reserverade oss för. Det var detta beslutet gällde.
Herr talman! Jag vill bara erinra om att det här faktiskt är ett mycket komplicerat material. Jag har räknat att det är nio olika former av stöd som bilstödet egentligen innehåller, varav flertalet är statliga stöd av olika slag och ett är ett landstingsstöd. Dessutom tillkommer frågan om personkretsen. Jag menar att det fortsatta utredningsarbetet skall utgå från att det är utvidgning av personkretsen som vi diskuterar. Därutöver skall vi se om vi kan åstadkomma en förenkling och en större effektivitet när det gäller själva bilstödet.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min interpellation. Frågan om de mänskliga rättigheterna var central vid Helsingforsavtalets framförhandlande. Det var en omöjlighet för väst att erkänna andra världskrigets uppdelning av Europa utan att befolkningen i öst gavs något hopp om åsiktsfrihet, resefrihet, familjeåterförening m.m. Tyvärr har ju utvecklingen för de mänskliga rättigheterna i öst varit utomordentligt dyster efter slutaktens undertecknande. Detta faktum gick inte att fördölja vid tioårsjubileet i Helsingfors i augusti. En god påminnelse om detta gav också den baltiska frihetskryssningen i Östersjön i juli. Medborgare som bildat s.k. Helsingforsgrupper för avtalets upprätthållande har förföljts och fängslats. Familjeåterförening har förhindrats. Paret Randperes kamp för sin dotter är ett aktuellt exempel som berör oss i Sverige nära. De sovjetiska judarnas situation är ett annat exempel. De sovjetiska myndigheterna försvårar på olika sätt den judiska minoritetens religiösa och kulturella liv liksom dess möjligheter att utvandra. Det är inte bara så att utresetillstånd vägras, många sökande avskedas från sina arbeten eller utestängs från akademiska institutioner. Det är tragiskt och oroande för fredsoch frihetssträvandena i Europa att förpliktelserna från Helsingfors om respekten för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna efterlevs så dåligt. Stater som anslutit sig till överenskommelser rörande bl.a. praktisk tillämpning av de mänskliga rättigheterna har självfallet ett ansvar att också leva upp till gjorda åtaganden. Försummelser på detta område minskar trovärdigheten i hållbarheten i internationella överenskommelser över huvud. Det faktum att Ottawamötet inte ledde fram till något slutdokument får inte innebära att frågan om de mänskliga rättigheterna faller ur ESK-processen. Opinionstrycket på diktaturerna i öst får inte upphöra. Vi får i vår önskan efter fred och nedrustning inte glömma att folkens och människornas frihet är den enda varaktiga grunden för freden. Andrej Sacharov har sagt att försvaret för individen är grunden för fred. Sveriges värdskap för Helsingforsskonferensen och vår naturliga önskan att denna konferens skall leda till framgång får inte leda till att vi inte driver på i arbetet för hävdandet av de mänskliga frioch rättigheterna. Herr talman! Jag vill avslutningsvis tacka utrikesministern för det utförliga svaret och dess positiva grundton. Sverige kan lika litet som andra fria nationer komma ifrån ansvaret för att en balanserad ESK-process drivs vidare. Den ovilja till framsteg som öststaterna visat i Ottawa ger anledning till oro. Det samband som etablerades i Helsingfors mellan arbetet för en bestående fredsordning i Europa och respekten för de medborgerliga frioch rättigheterna får inte förloras. Detta är Sveriges ansvar lika väl som övriga ESK-nationers.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Det har från många håll sagts att de värnpliktiga när de rycker in har inga eller dåliga kunskaper om säkerhetspolitik och totalförsvar. Den närmast totala frånvaron av undervisning i skolan om elementära grunder för svensk säkerhetspolitik och om försvaret har också vitsordats. Det saknas läromedel och fortbildningsmöjligheter för lärare. Skolelever har mött olika sorters uppgiven skräckpropaganda och saknar framtidstro, uppger länsskolnämnden i Östergötland. Vissa fredsrörelser tycks föredra att frossa i beskrivningar av mänsklighetens undergång i stället för att undervisa unga människor om på vilket sätt Sverige och andra demokratiska länder försöker att hantera mellanfolkliga relationer. Vad har då detta med fredslotteriet att göra? Jo, vår politik i fredsoch nedrustningsfrågor är en del av vår säkerhetspolitik. Om nu dessutom den upplysning och undervisning som äger rum i dessa frågor huvudsakligen sker via frivilligrörelser, studieförbund, politiska partier, kyrkor samt s.k. fredsrörelser, vilket tycks vara fallet, är det viktigt att den upplysning som ges är väl avvägd. Den ges huvudsakligen till människor som saknar grundläggande kunskaper om förutsättningar och motiv för en förvisso allmänt omfattad svensk utrikesoch försvarspolitik.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 Fredslotteriets medel är en i sammanhanget mycket stor penningsumma, och den skall användas till projektstöd till olika typer av organisationer, alltså även sådana vars huvudsakliga syfte och inriktning är en annan, men som ägnar sig åt upplysningsarbete i fredsoch nedrustningsfrågor som speciella projekt. Det är för var och en som har intresse av svensk säkerhetsoch utrikespolitik mycket viktigt att fundera över hur detta stöd används. Utrikesministern svarar endast dunkelt och knappast ens mellan raderna på min fråga, som löd om varje projekt bedömts förutsättningslöst efter sina kvalifikationer när det gäller att uppfylla den angivna målsättningen eller om vissa organisationer har uteslutits, t.ex. på grund av en allmän målsättning som står i strid med svensk säkerhetspolitik. Enligt svaret är det bara en typ av organisationer som har uteslutits. Det är de folkrörelser och frivilliga sammanslutningar som får budgetstöd via försvarsdepartementet. En inom UD ansvarig handläggare motiverade för ett år sedan i en tidningsintervju detta med att de frivilliga försvarsorganisationerna får dela på 75 miljoner från försvarsdepartementet och att övriga organisationer som arbetar för fred och nedrustning bara har fredslotteriets 20 miljoner och några övermiljoner från budgeten till sina arbeten. Vad ”övermiljoner” är för något vet jag inte riktigt, men förmodligen syftar han på de ca 8 miljoner som via UD:s budget ges i grundstöd till vissa fredsrörelser. Men detta kan inte vara skälet. Fredslotteriets pengar har nämligen fördelats till många andra organisationer som får betydande stöd i statsbudgeten. Studieförbunden får över 900 miljoner. Löntagarorganisationerna får i olika budgetposter 83 miljoner bara till sin utbildningsoch kursverksamhet. De politiska partierna får över 100 miljoner. Detta har dock inte diskriminerat dem vid fördelningen av fredslotterimedel. Kan det verkligen vara speciellt diskriminerande att få medel för sin grundverksamhet från just försvarsdepartementet? Det skall observeras att frivilligorganisationerna inte kan få pengar för fredsoch nedrustningsupplysning från försvarsdepartementet. Är inte utrikesministern besvärad av att betydande del av medlen gått till organisationer som i programförklaringen för sitt arbete i vårt samhälle säger t.ex.: Omskapa våldssamhället, avskaffa militärväsendet och all produktion för militära ändamål och vägra värnplikt? En annan organisation uttrycker sig på följande sätt: Den anti-imperialistiska befrielsekampen är del av fredskampen. Samtidigt utesluter man försvarets frivilligorganisationer. Att detta också skedde efter det att försvarsstaben lurats att medverka i att göra reklam för lotteriet är en oförskämdhet som inte den nuvarande utrikesministern skall lastas för. Inom departementet pågår nu fördelningen av andra omgången medel från det första lotteriet. Ämnar utrikesministern se till att alla organisationer av frivillig, ideell och folkrörelsekaraktär har lika möjligheter att få sina projekt förutsättningslöst bedömda den här gången i relation till de krav som angivits för medlens användning? Eller tänker han utesluta några — i så fall vilka och varför? Hur blir det med det nya fredslotteri som nu skall säljas?

Herr talman! Jag har förmånen att vara ordförande i den beredning som går igenom ansökningarna och lämnar förslag till utrikesministern om fördelningen av pengarna. Det har varit arbetsamt, men det har också varit oerhört stimulerande att möta den växande kunskap, vilja och entusiasm som finns hos svenska folkrörelser när det gäller fredsfrågan. Det bör understrykas att det bidrag som man kan få inte är ett stöd till organisationen som sådan. I ansökan ger man uttryck för en vilja att ställa organisationens resurser till förfogande för ett projekt. Sedan kan man få ett tillskott för att genomföra projektet. Bidrag utgår bara till organisationer som är beredda att satsa betydande egna resurser i fredsinformationen. Det behöver inte alltid vara pengar. Även mycket fattiga föreningar som inte har mycket pengar att skjuta till som egeninsats kan få pengar, nämligen om de i gengäld kan ställa upp med många medlemmar som gör obetalda frivilliginsatser. Beredningen består för närvarande av sju ledamöter. De som känner oss närmare vet att vi har högst olika uppfattningar om politik, religion och många andra frågor. Men hittills har denna beredning blivit helt enig vid alla fem ansökningstillfällena. Jag räknar då inte bara in den senaste fredslotteriomgången utan också den s.k. fredsmiljonen, som har varit föremål för ansökningar fyra gånger utöver den i våras. Detta arbete har varit ganska besvärligt. Vid de fyra första ansökningstillfällena, när vi bara hade tillgång till den s.k. fredsmiljonen, räckte pengarna bara till en knapp tiondel av den sökta summan. Då talar jag alltså inte om den totala projektkostnaden — den är ännu större — utan den summa som man direkt sökte få pengar till. Vi fick skära bort nio tiondelar av det sökta beloppet. Av de organisationer som sökte kunde vi ge en tredjedel någon form av bidrag. Varje gång sökte 150-170 organisationer. När fredslotteriet kom till i våras ökade antalet organisationer, om man talar om både fredsmiljonen och fredslotteriet, till 268. Med de nya pengarna innebar det att ungefär hälften av de organisationer som sökte medel kunde få det. Vi var ändå tvungna att skära bort ungefär tre fjärdedelar av den summa som de hade sökt. Det är alltså fråga om en mycket hård konkurrens mellan många viktiga och bra projekt.

Från den utgångspunkten har vi kommit fram till ett samlat paket som vi allesammans har tyckt vara en rimlig och rättvis avvägning med hänsyn till de medel som vi har haft till förfogande. Min förhoppning är att det nu pågående fredslotteriet skall vinna stor anslutning och kunna ge ett gott tillskott till nya omgångar av ansökningar och nya fredsprojekt. Jag vill passa på tillfället att uttrycka den förhoppningen att fredslotteriet skall kunna permanentas och återkomma. Kunde vi få ett fredslotteri varje år de kommande åren skulle det successivt komma att förändra klimatet för fredsarbetet i Sverige. Jag tycker att man redan i dag kan se att inför det internationella fredsåret, som startar den 1 januari 1986, står de svenska folkrörelserna mer samlade än någonsin tidigare i kunskap, känsla och vilja till handling. Vi går in i det internationella fredsåret med svenska folkrörelser som är beredda att fortsätta att göra en stark insats i fredsarbetet.

Herr talman! Jag vill ta tillfället i akt att något beröra den här frågan utifrån en annan utgångspunkt. Under hela 1970-talet fördes bland folkrörelserna en mycket aktiv debatt om huruvida man skulle ha reguljära stöd eller s.k. öronmärkta pengar. På den tiden och senare under 1970-talet och början av 1980-talet var man helt enig från folkrörelsehåll om att det var fel att staten styrde folkrörelsernas verksamhet med öronmärkta pengar, eftersom det förryckte folkrörelsernas verksamhet. De ville hellre ha ordentliga reguljära anslag än ett system med öronmärkta pengar. Det finns också anledning erinra om den debatt som förts om kontrollen av folkrörelsernas pengar. Vi har ju en mycket hård och seriös kontroll av alla de reguljära stödsystemen, medan möjligheterna till både uppföljning och kontroll — det måste vi erkänna — är mycket sämre när det gäller alla typer av öronmärkta projekt. När det gäller den redogörelse som Jan Bergqvist gav här vill jag säga att det inte råder någon som helst tvekan om att medel från fredslotteriet inte är ett reguljärt stöd. Den enighet han vittnar om är i sådana sammanhang mer vanlig än ovanlig; det brukar alltid ordna sig till consensus. I fråga om fredslotteriet tycker också jag att det är viktigt att man, som Anita Bråkenhielm var inne på, slår fast att informationen helst skall ske utifrån en säkerhetspolitiskt grundad analys. Därför ställs det naturligtvis stora krav på att de som fördelar pengarna kan värdera projekten och se vilka som innehåller någon substans. I ett brev som FOS, Frivilligorganisationernas samarbetskommitté, skickat till utrikesdepartementet skriver man att det i inbjudan till ansökan står att frivilliga försvarsorganisationer företrädesvis hänvisas till försvarsdepartementet. Det är just detta som är en mycket konstig hantering. Sanningen är den att ungdomsorganisationerna får pengar från statens ungdomsråd och utbildningsdepartementet, kulturorganisationerna får pengar från kulturrådet och utbildningsdepartementet, en del av frivilligorganisationernas ungdomsorganisationer får statsbidrag via statens ungdomsråd och sedan via utbildningsdepartementet. Det är alltså en inkonsekvens utan like. Dessutom är det så att vissa av de kvinnoorganisationer som nu har fått bidrag ur fredslotteriet å andra sidan får bidrag från civildepartementet. Det föreligger alltså en väldig inkonsekvens i argumenteringen om man säger att just därför att organisationerna får bidrag från ett annat departement — försvarsdepartementet — skulle det här vara omöjligt. Samma organisationer får ju tack vare sina ungdomsorganisationer pengar via statens ungdomsråd. Radioorganisationerna kan anföras som exempel. Radioorganisationen Tellus och de andra organisationerna har nämligen begärt statligt stöd. På det viset har man inte kunnat komma fram till något system. Sanningen är den att vi i Sverige saknar tre bidragssystem. Det gäller tre organisationsgrupper — miljörörelsen, radioorganisationerna och organisationer som jobbar med fredsfrågor. För dessa tre organisationstyper saknas det i dag reguljära stöd. Det vore rimligt att jobba för att få fram sådana. Slutligen tycker jag att det är självklart att alla folkrörelser som arbetar med säkerhetspolitiska problem skall kunna komma i fråga beträffande sådana här projekt. Det gäller självfallet också frivilligorganisationerna. Dessa har ju genom sin breda syn på det säkerhetspolitiska arbetet särskilda förutsättningar när det gäller att ordna bra projekt. De har också genom sitt sätt att arbeta för freden gjort stora insatser, ja, de är unika. Om man ser saken i ett internationellt perspektiv är det få länder — kanske knappast något — som har en sådan bredd som Sverige när det gäller frivilligorganisationerna och de folkrörelser som jobbar inom försvarets område. I det fortsatta arbetet är det således viktigt att slå fast att alla skall ha samma förutsättningar.

Herr talman! Till att börja med vill jag tacka justitieministern för svaret på min interpellation även om jag i ärlighetens namn måste erkänna att jag hade räknat med att få diskutera denna fråga med regeringens nyutnämnde miljöminister. Detta sagt utan någon som helst sidovördnad för justitieministern eller hans ämnesområde. Jag ser dock det som min interpellation tar upp som en utpräglad miljöfråga. Å andra sidan är det faktum att det är justitieministern som svarar på interpellationen en god illustration till det som jag anser är grundproblemet i det ärende jag har aktualiserat, nämligen att det är ett juridiskt-ekonomiskt organ — kammarkollegiet — som företräder allmänintresset och inte en miljövårdsmyndighet. Jag återkommer senare till detta. Låt mig först något utveckla vad Båtforsen är och vad som där hänt och föranlett min interpellation. Båtforsen är en del av Dalälven, där älven breder ut sig i ett skärgårdslandskap, för övrigt i gränslandet mellan mitt hemlän och justitieministerns hemlän. Det är ett mycket väl utrett, analyserat och kartlagt område. Någon har sagt att det är landets mest väldokumenterade naturområde. Denna dokumentation pekar entydigt på att det är ett unikt område med flera skyddsvärda kvaliteter. Detta har också lett till att Båtforsen i den fysiska riksplaneringen har utpekats som ett område som det är av riksintresse att bevara. Det unika föreligger i tre avseenden: — Den ädla lövskogen är ovanligt väl utbredd med tanke på närheten till den biologiska Norrlandsgränsen — Limex norrlandicus. — Svämsediment har bildat s.k. älvängar med mycket särpräglad flora. — Naturoch urskogspartier är rikligt förekommande och utgör häckningsplatser för bl.a. den utrotningshotade vitryggiga hackspetten. För samtliga dessa aspekter är vattnet i området en förutsättning för det unika. Det gäller då vatten i viss mängd och tillfälligtvis i riklig mängd. Nu är emellertid Dalälven en reglerad älv — till förmån för vattenkraftsexploatering. Det har gjort att vattentillgången i Båtforsen är knapp och tidvis otillräcklig för att de unika miljövärdena skall kunna bevaras. Under lång tid har därför naturvårdens myndigheter — naturvårdsverket och länsstyrelsen — arbetat för att få en ny uppgörelse med vattenkraftsintressenterna med resultat att mer vatten skulle tappas genom Båtforsen. Det är dock så i vattenlagsmål — i motsats till fallet vid mål enligt miljöskyddslagen och naturvårdslagen — att kammarkollegiet är den myndighet som företräder allmänintresset. Efter den långa förberedelsetiden för att få en rikligare vattentappning i Båtforsen blev därför naturvårdsintressenterna — både de ideella i form av Svenska naturskyddsföreningen och Sveriges ornitologiska förening, Tierps kommun och myndigheterna — mycket förvånade och upprörda när det på försommaren i år blev känt att kammarkollegiet träffat en uppgörelse med kraftverksintressena med innebörd att Båtforsen blir helt torrlagd! Alltså ett resultat helt motsatt det som naturvårdarna åsyftat! Hur kan då, herr talman, något sådant ske? Hur kan kammarkollegiet helt nonchalera de väl underbyggda framställningarna från naturvårdsverket och länsstyrelsen och ensidigt tillmötesgå exploateringsintressena? Är det att företräda allmänintresset? Enligt min uppfattning är det inte så. Jag har undersökt vad regering och riksdag har sagt om allmänintresset när den nya vattenlagen beslöts av riksdagen 1983. I propositionen hänvisades till en proposition 1969:28 om ny miljöskyddslag, där departementschefen sade: ”Jag anser att det är av stor vikt att naturvårdsverket bevakar allmänna miljövårdsintressen också i vattenmål, särskilt sådana som avser vattenbyggnadsföretag. Men detta kan tillgodoses utan lagändring genom att man fullföljer den ordning som nu tillämpas och som innebär att kammarkollegiet utför talan i nära samarbete med naturvårdsverket.” Jordbruksutskottet följde upp det uttalandet i sitt betänkande över den nya vattenlagen. Även om det som jag senast berört avser den nya vattenlagen, framgår det av uttalandet från 1969 hur departementschefen ansåg att samrådet skulle gå till och också vad som enligt hans uppfattning skedde. Jag kan inte se att kammarkollegiet i fallet med Båtforsen har levt upp till dessa uttalanden. Jag vill fråga justitieministern om han anser att så är förhållandet. Justitieministern och jag är säkert överens om att det behövs starka lagar för att vi skall kunna värna om miljön. Men lagar kräver också tillsynsmyndigheter, som ser till att lagarna efterlevs och att lagstiftarnas intentioner fullföljs. Av vad jag har sett i Båtforsfallet kan man starkt ifrågasätta om kammarkollegiet är en sådan myndighet. Kollegiet är säkert ett gammalt fint ämbetsverk, som fungerar bra i juridiskt-ekonomiska sammanhang, men i miljövårdsfrågor — där man ju saknar egen kompetens — måste man, som jag ser det, för att kompensera detta visa stor lyhördhet för vad företrädarna för dessa intressen säger. I Båtforsfallet är det inte lyhördhet som har demonstrerats — snarare lomhördhet. Står det inte, justitieministern, i den gamla förvaltningslagen att ”myndigheterna skola räcka varandra handen”? I det här fallet verkar det snarare som om man slår varann på fingrarna. Jag vill gärna ha justitieministerns kommentar till detta.